Herr talman! Jasenko Omanovic har frågat mig om vilka åtgärder jag kommer att vidta för att regeringsbeslutet om att inrätta Specialpedagogiska skolmyndigheten med huvudkontor i Härnösand ska efterlevas. Jag delar inte Jasenko Omanovics åsikt att det skulle råda oordning i den specialpedagogiska myndighetsvärlden. Specialpedagogiska skolmyndigheten inrättades den 1 juli 2008. Verksamhet från flera olika myndigheter slogs samman till en gemensam myndighet. Vi kan redan i dag se tydliga samordningsvinster av detta. Samverkan mellan den statliga specialskolan, råd och stödverksamheten och statsbidragshanteringen innebär ett bättre stöd för förskolor, skolor och huvudmän. När myndigheten inrättades beslutade regeringen att huvudkontoret skulle ligga i Härnösand. Det gör det också i dag. I Härnösand är myndighetens centrala administration placerad. Generaldirektören och flera av myndighetens centrala chefer har arbetsplatser där. Specialpedagogiska skolmyndigheten är dock den i särklass största av alla våra skolmyndigheter. Myndigheten har över tusen anställda fördelade på flera regionala och lokala enheter i hela vårt land. Verksamheten bedrivs nära kommuner och i skolor, vilket innebär att myndigheten är spridd på många ställen. Myndighetens chefer på nationell nivå har därför behov av att resa mellan olika kontor och har arbetsplatser på flera orter. Jag anser alltså att regeringens beslut om myndighetens lokalisering efterlevs.
Herr talman! Jag kan instämma i nästan 80 procent av det svar som jag har fått från ministern. Med "oordning" menar jag inte att alla myndighetens över tusen anställda är i oordning, utan att det är oordning i förhållande till det beslut som regeringen fattade om att huvudkontoret skulle finnas i Härnösand. Man fattade förhoppningsvis beslutet för att man såg att det fanns tillräckligt mycket kompetens i Härnösand, eftersom de tidigare myndigheterna, som ministern nämner i sitt svar, fanns på plats med mycket kompetens. Till och med utredaren föreslog att huvudkontoret skulle ligga i Härnösand. Att myndighetschefen har behov av att resa i landet är inget konstigt. Men i dag finns bara 4 av de 13 nyckelpersonerna placerade i Härnösand. Resten är utplacerade på andra ställen, trots regeringsbeslutet, där det står klart och tydligt var huvudkontoret ska ligga. Det i ministerns svar som jag inte kan instämma i gäller generaldirektören med flera centrala personer. Nu tycker jag inte att vi ska gå in på enskilda tjänstemän i den här debatten, utan tala om hur man följer beslutet från regeringen. Följer man beslutet? Gör man det regeringen har sagt? Som sagt finns 4 av 13 nyckelpersoner i Härnösand. När man fattar ett sådant här beslut skickar man en politisk signal och säger: Vi tycker att den här orten och den kompetens som finns där är viktig för utvecklingen av branschen och myndigheten. Man ger möjligheter för dem som har den kompetensen att utvecklas på sina arbetsplatser. Men dessutom ger man en signal till den lokala näringen att det kommer en aktör som denna kan dra nytta av. Det finns många näringsverksamheter som kan dra nytta av att man placerar ett huvudkontor på en mindre ort, till skillnad från till exempel Stockholm, där det finns så många aktörer att det inte blir något ramaskri om man missar en aktör. Men om man missar en viktig aktör på en mindre ort missar man en hel del möjligheter för näringslivet och för tillväxten i kommunen. Det är därför jag har ställt och ställer frågan till ministern, herr talman: Har man fullföljt beslutet? Jag anser fortfarande att 4 av 13 nyckelpersoner med tillhörande tjänstemän inte är tillräckligt.
Herr talman! Får jag först berätta för lyssnarna vad Specialpedagogiska skolmyndigheten gör! Det är en myndighet som består av skolor som har undervisning för de elever som har det allra svårast i Sverige. Det är elever som har många funktionshinder samtidigt. De kan vara synskadade, hörselskadade, rörelsehindrade och utvecklingsstörda i olika kombinationer. Det är de elever som är skörast och har de allra största behoven. Skolverksamheten bedrivs på massor av skolor runt om i Sverige. Huvudkontoret ligger i Härnösand, men skolorna drivs runt om i Sverige. Jag hade förstått interpellanten om han varit bekymrad över att det är för lite lärare i skolan. Men interpellanten är bekymrad över att det är för få som jobbar på huvudkontoret. Jag förstår inte den utgångspunkten. Jag skulle vara tacksam om huvudkontoret knappt behövdes. Det är skolorna som är det viktiga, inte huvudkontoret. Men eftersom interpellanten ändå frågar om huvudkontoret kan jag berätta att det under den gamla verksamheten som bara fanns i Härnösand, när det var två olika myndigheter, fanns 130 anställda i Härnösand. Nu är det 142. Det är fler som jobbar i Härnösand i Specialpedagogiska skolmyndigheten i dag än det var under den föregångare som fanns under den socialdemokratiska regeringen. Jag kan inte säga att jag är nöjd med det. Jag tycker egentligen att det borde vara så få som möjligt på huvudkontoret och så många som möjligt ute på skolorna bland eleverna. Att interpellanten mer bekymrar sig över byråkraterna än över lärarna förvånar mig något. Totalt sett är det 70 personer som tillhör huvudkontoret. Det är utspritt på nio ställen. Men 40 av de 70, mer än hälften av det som är huvudkontoret, finns i Härnösand. Den andra tyngre klossen med 19 anställda finns i Örebro, där många av skolorna finns. Man måste förstå den verksamhet som Specialpedagogiska skolmyndigheten har. Det är skolor med elever och undervisning som finns på en lång rad platser i Sverige. Den viktiga verksamheten sker inte på huvudkontoret. Huvudkontoret bör utifrån min utgångspunkt vara så litet som möjligt. Det är ute i regioner och på skolor som verksamheten ska bedrivas. Man behöver självklart ett huvudkontor. Jag kan konstatera att den absoluta lejonparten av de anställda jobbar i Härnösand, precis som regeringens beslut var.
Herr talman! Jag ska förklara det för ministern. Anledningen till att det finns några flera anställda på kontoret i Härnösand är att man flyttade ett regionkontor från Umeå till Härnösand. Därför blev merparten där med en minskning av de strategiska tjänster som egentligen skulle tillhöra huvudkontoret. Man annonserar till och med strategiskt viktiga tjänster på annan ort än Härnösand. Herr talman! Jag sade från början att det handlar om hur man efterlever ett beslut från regeringen. Jag har inte nämnt hur myndigheten jobbar i övrigt. Det är just det beslut regeringen har fattat som jag granskar i det här fallet. Jag kan förstå om ministern vill gömma sig bakom hur många anställda som jobbar i myndigheten och var de finns eftersom man inte har följt det beslut som ni i regeringen fattat. Det är solklart när man ser på hur sammansättningen är. Jag är intresserad av huvudkontoret eftersom en sådan aktör på marknaden väldigt viktig i en liten kommun och även för den lokala näringen i kommunen. Jag är förstås engagerad i frågan om man går miste om förväntade inkomster från en sådan myndighet. Ni i regeringen har inte bara fattat beslut som inte efterföljs, utan ni har helt och hållet glömt vad regionalpolitik är för någonting. Ni har aldrig under dessa fyra år jobbat med regionalpolitik. När ni fattade beslutet trodde jag att man skulle kombinera att det finns en kritisk massa med tillräckligt mycket kompetens med ett beslut att placera ett kontor där. Man skulle äntligen kombinera nytta med att det finns kompetens på plats. Herr talman! Tyvärr efterlevs inte beslutet. Om det nu är så att man inte vill ha något huvudkontor borde man inte ha fattat beslut om det. Man kunde ha hoppat över det. Man kunde ha sagt: Vi har en myndighet som finns på 19 ställen i landet, och myndigheten får själv förfoga över var den tycker att det är mest lämpligt att placera de funktioner som man har. Man kunde ha fattat ett sådant beslut i stället för att göra som ni nu har gjort, nämligen att fatta ett beslut som inte efterlevs. Det kan jag konstatera.
Herr talman! Det är en mycket grov anklagelse som interpellanten riktar mot Specialpedagogiska skolmyndigheten att den inte efterlever regeringens beslut. Den är felaktig, och den är ogrundad. Om man tittar på det som kallas för huvudkontor är det 70 personer som tillhör det så kallade huvudkontoret inom den Specialpedagogiska skolmyndigheten. Av de skäl jag beskrev finns delar av huvudkontoret utspridda med sina funktioner över hela landet på nio olika platser. Trots att 70 personer är utspridda på nio platser är 40 av dem lokaliserade i Härnösand helt enkelt för att det är den centrala placeringen av huvudkontoret, men alla sitter inte där. Jag vet inte om Jasenko Omanovic tycker att jag som utbildningsminister ska gå ut och säga åt generaldirektören att den här personen som sitter i Vänersborg nu måste flytta till Härnösand. Jag vet inte riktigt vad interpellanten är ute efter. Huvuddelen sitter i Härnösand, men verksamheten är utspridd därför att man har verksamhet över hela Sverige. Jag vet inte riktigt vad interpellanten tycker att jag ska göra. De följer beslutet, men de har också filialer runt om i Sverige. Ska vi lägga ned dem så att alla ska sitta i Härnösand för att Härnösand ska få skatteintäkter utan hänsyn till att barnen i skolorna får sämre undervisning? Vad är det vi ska göra?
Herr talman! Om det är som ministern nu påstår att verksamhet som tillhör huvudkontoret behövs på flera olika ställen var det ett stort misstag av regeringen att fatta beslut att placera kontoret på ett ställe. Fortfarande är det så att de nyckelpersoner som i praktiken på varje myndighet tillhör och betecknas om en del av huvudkontoret inte finns på det ställe som regeringen fattat beslut om att huvudkontoret ska vara. Om det nu är så att myndigheten har verksamhet av en sådan karaktär att man inte kan vara på ett ställe borde man inte ha fattat ett sådant beslut. Det är då olyckligt att regeringen har fattat ett beslut som myndigheten har svårt att efterleva och förverkliga. Det är synd att regeringen fattar sådana beslut som myndigheten inte kan leva upp till.
Herr talman! Interpellanten får i så fall väcka en motion att vi inte ska ha ett huvudkontor i Härnösand. Det måste vara slutsatsen om interpellanten tycker att det var ett dåligt beslut. Vi har fattat detta beslut, och det efterlevs. Huvuddelen av personalen sitter i Härnösand. Verksamheten är spridd, så en del sitter också på andra håll i landet. Men den absoluta huvuddelen, 40 av 70, sitter Härnösand, och de övriga är utspridda på åtta andra platser. Den absoluta bulken finns i Härnösand. Det är i dag fler anställda på Specialpedagogiska skolmyndigheten i Härnösand än vad det var under den socialdemokratiska regeringen. Men det är tydligen inte nog. Det är inte eleverna som ska stå i fokus utan lokaliseringsorten. Jag beklagar det. Jag debatterar så gärna undervisningskvalitet när det gäller Specialpedagogiska skolmyndigheten. Men exakt var administrationen ska sitta är inte en huvudfråga som denna riksdag bör bry sig om.